Herr talman! Om en stund kommer riksdagen att fatta beslut om nedläggning av ett antal militära förband, däribland troligen också I 14 i Gävle. Låt mig på en gång säga att jag -- liksom mina partikamrater på Gävleborgsbänken -- inte har någon annan uppfattning om den svenska försvarskostymens storlek än vad som framgår av den socialdemokratiska partimotionen i ämnet. Men vi har en annan uppfattning om vad som skall läggas ned -- inte av bypolitiska utan av rent försvarsmässiga och rationella skäl. Jag är övertygad om att om det senare hade fått fälla avgörandet -- och här håller jag mig enbart till den norra delen av vårt land -- hade både I 21 i Sollefteå och I 20 i Umeå hamnat före I 14 i Gävle när det gäller nedläggning av förband. Det olyckliga, enligt min mening, är att regionala arbetsmarknadsmässiga skäl blivit vägledande i utskottets bedömning. Herr talman! Vi vill alla här i kammaren ha bästa möjliga försvar för de miljarder vi anslår för värnet av vårt land. Men det blir optimalt utbyte bara om de försvarsmässiga skälen finge avgöra. Med en sådan bedömning skulle I 14 i Gävle även i framtiden kunna fylla sin viktiga funktion i vårt militära försvar. Därför, herr talman, kommer vi socialdemokrater från Gävleborgs län att vid den förestående omröstningen under mom. 59 att stödja motion Herr talman! Det är den 4 juni i morgon. Riksdagens ledamöter är hjärtligt välkomna till Gävle. Vi skall åka dit i ett chartrat tåg, och vi skall äta lunch på I 14, dit naturligtvis också försvarsutskottets ledamöter är välkomna.

Herr talman! Som representant för Skaraborgs län och Västsverige vill jag uttala min tillfredsställelse över försvarsutskottets förslag att behålla flygflottiljen i Karlsborg. Däremot har motion Fö11, om placeringen av milostaben Götaland till Skövde, inte fått den behandling som vi motionärer hade hoppats på. Vi tycker att man vid val av lokaliseringsort bör välja den ort som sammantaget är det mest fördelaktiga alternativet. I propositionen har ''operativa skäl'' angetts tala till Kristianstads fördel. Men detta har starkt ifrågasatts i försvarsdebatten och måste dessutom ställas mot övergripande ekonomiska skäl vid val av Skövdealternativet. Den operativa ledningen i krig utförs från samma plats oavsett var milostaben placeras i fred. Skövdealternativet innebär kortare reseavstånd till departement, försvarsstab och till militära förvaltningsmyndigheter i Karlstad. Transportmässigt kan en årlig besparing på en halv miljon kronor beräknas till Skövdes fördel i dessa avseenden. Skövde kommun erbjuder en tilltalande lösning av fastighetsfrågan genom att erbjuda lokaler som försvaret varken behöver äga eller förvalta. Det har betydelse för förslag om kapitalkostnader för försvaret. Hyran, exkl. speciella data och skyddsinstallationer, understiger 300 kr. per kvadratmeter -- i modern standard efter ombyggnad -- plus driftskostnader enligt egen förbrukning. Detta förslag innebär väsentliga reduceringar av investeringar och innebär att nuvarande milofastigheter i Skövde och Kristianstad kan säljas. Totalt redovisas en vinst om 37 milj.kr. till Skövdealternativets fördel. Det bör bli en bättre driftsekonomi med de militära stödfunktionerna som t.ex. transporter, förråd, bespisning m.m., än vad det kan bli i Kristianstad, som kommer att stå utan militära förband. Tillgång till skyddstrupp finns i Skövde, men ej i Skövdealternativet ger utomordentligt goda rekryteringsmöjligheter till milostaben med tre regementen, två flygflottiljer, fem militära skolor, försvarsområdesstab samt pansar och tränginspektionerna. Herr talman! Med hänvisning till dessa argument yrkar jag bifall till motionerna Fö11 och Fö15 av

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att yrka på att Lv 6, eller andra former av sex, skall vara kvar, utan för att peka på att hela denna debatt och dag är fullkomligt meningslösa. Här kommer debatten om dessa försvarsfrågor efter det att besluten realiter redan har fattats. Jag förstår inte. Detta är ju ändå landets förnämsta beslutande församling, och så håller vi på att debattera saker och ting där besluten realiter redan är fattade i utskotten. Det finns vissa undantag, men realiter är det ändå så. Debatten har hållit på hela dagen. Den började kl. 9. Jag började för övrigt kl. 7 med att simma 200 meter, och jag fick simborgarmärket för det. Det är väl inte så dåligt, så gammal som jag är! Men vi har hållit på att debattera hela denna dag, och vi har inte påverkat de beslut vi strax skall fatta. Det är Sveriges beslutande församling som håller på med detta. Jag kan påpeka att redan 1943, då hälften här i församlingen ännu inte var födda, skrev jag en uppsats om riksdagens arbetsformer. Jag citerade den dåvarande ecklesiastikministern Arthur liksom Jarl Hjalmarson och Hans Hagnell. Han sade att ''anderom haver han hulpit,'' dvs. riksdagen, ''men sig själv kan han inte hjälpa.'' Detta är det bedrövliga, dvs. att riksdagen ännu inte har fattat ett riktigt beslut om att tillämpa moderna arbetsformer. Här håller vi på med dessa debatter, dag ut och dag in, som är fullständigt meningslösa. Alla beslut har realiter fattats före debatten, och debatterna kommer efteråt. Vad kan vi då göra? Herr talman! Förlåt att jag störde. Dessa realdebatter skulle givetvis hållas innan besluten fattas. Det gör man inte. Vi känner inom alla partier att vi är toppstyrda. Jag kom hit till riksdagen som en nolla, och jag kommer att lämna riksdagen som en nolla. Det gör de flesta. Sedan finns det några som inte har tagit någon akademisk examen. De gör karriär, men vi som har goda akademiska meriter gör ingen karriär. Detta måste man ändra på. Nu offrar vi en hel dag på detta. Vet ni vad man gör därefter? Jo, i morgon skall man fara till Gävle. Eller hur? Det är också lika idiotiskt. När skall riksdagen fatta att vi måste omarbeta våra arbetsformer? Vi kan inte hålla på så här. Vi började klockan nio i dag, och nu är jag den 54:e talaren som håller på med detta. Ingenting, inte ens vad jag säger, kommer att påverka det beslut som vi nu skall fatta. Det finner vi oss i. Ingemund Bengtsson påpekade mycket ofta att vi är landets förnämsta beslutande församling, men vi uppför oss som om vi vore den minst förnämsta.

Herr talman! Jag har inte försökt att ta någon poäng här, om Sven-Gösta Signell tror att jag är ute efter det. I går när vi hade en samling -- några få riksdagsledamöter från Skaraborgs län -- fick jag frågan om vi skulle reagera i den här frågan. Eftersom Bengt Kindbom och jag hade lagt en motion i detta ärende, sade jag att jag inte hade diskuterat frågan med honom. Jag redogjorde för detta för Sven-Gösta Signell. Jag fick inte alls den uppfattningen att jag var skyldig att berätta för honom om jag skulle agera i den här frågan.

Herr talman! På talmannens begäran vill jag ändra mina tidigare yrkande angående motionen Fö7. Även om jag står bakom yrkandena i motionen, avstår jag från att yrka bifall till dessa för att kammaren skall vinna tid.

Herr talman! Så kom då den proposition som de flesta av oss trodde och önskade inte skulle komma. I det längsta trodde vi -- majoriteten av svenska folket och de flesta tidningar, oavsett partifärg -- att regeringen skulle ta sitt förnuft till fånga och inte lägga fram något förslag att skifta ut en tredjedel av löntagarfondernas tillgångar till dem som har råd att spara.

Flera av remissinstanserna är direkt motståndare.

Den enda remissinstans som jag har hittat som helhjärtat tycks ställa upp för förslaget är Svenska Kyrkans Personalförbund -- var man nu har hittat det remissorganet; jag visste inte ens att det fanns. Men det verkar vara en organisation som inte sysslar med sådana här världsliga angelägenheter utan har mer med tro än med vetande att göra. Det är ju också något religiöst över hela det här förslaget. Eftersom jag är från Västerås och vi där har enbart borgerliga tidningar vill jag citera den dominerande tidningen VLT. Den har haft många ledare mot det här förslaget, som man kallar fondgåvan. Jag skall citera några rader ur en av ledarna: ''Det är ett förslag som har alla förutsättningar att bli ett präktigt fiasko. Det rör för små belopp och är för långsiktigt för att riktigt kunna kittla dem som har vana och möjlighet att spara. Samtidigt kommer det att hamna tillräckligt många utanför systemet för att det av politiska motståndare skall kunna utmålas som djupt orättvist, ett uttryck för den borgerliga politik som ger åt den som redan har. Och från ekonomisk-politisk synpunkt går en sådan här politisk styrning av hushållssparandet inte ihop med den generella politik man vill föra i övrigt: Nej, ju mer man tänker på det ju mer övertygad blir man att detta kommer att bli den borgerliga regeringens tvångssparande.'' Och den borgerliga Västmanlands Läns Tidning fortsätter: ''Det har i debatten framkommit många goda förslag om hur löntagarfondernas medel skall kunna komma till nytta i den svenska samhällsekonomin. Mest tilltalande är de förslag som handlar om hur fondmedlen skulle ingå i en grundplåt för ett nytt ATP-system. Regeringen har tydligen inte tagit intryck av alla goda argument, och för regeringens egen skull är det bara att hoppas att riksdagen stoppar förslaget om Så långt VLT, och VLT har många supportrar för sin åsikt i pressen. Även förre SAF-ordföranden Daniel Tarschys har i olika artiklar fört fram liknande åsikter. Ca 20 miljarder av löntagarfonderna är i dag placerade i aktier. De gör i dag nytta i det svenska näringslivet, och samtidigt ger de en avkastning till våra pensioner. Vi behöver i dag allt riskkapital vi kan hitta. Då monterar regeringen ned ett riskkapital som har möjlighet att dämpa det ekonomiska förfall vi nu upplever. Man förstör både industrikapital och sysselsättning. Vad som behövs just i dag är ett sådant långsiktigt riskkapital som kan gå in och rädda ''friska delar'' av svenskt näringsliv, som nu hotas av att gå under på grund av krisen i bankväsendet. Det är skillnad mellan det mer långsiktiga riskkapital som finns i de nuvarande löntagarfonderna och det som kan samlas upp i allemansfonderna. Man kan inte begära att enskilda individer år efter år skall samla på sig ett sparande utan att använda pengarna. För de flesta individer är sparandet förknippat med ett mål. Man sparar till en bil, en bostad, semester, osv. Det är ett osäkert riskkapital, och i många fall är det inte alls fråga om något nysparande utan om pengar som förs över från en sparform till en annan. Vårt förslag är det vi presenterade redan våren 1991 -- att de fem löntagarfonderna slås samman med de fem AP-fonderna med rätt att placera pengarna i fastigheter, obligationer, aktier och andra värdepapper. Det är ett förslag som kan skapa trygghet för de framtida pensionerna och samtidigt öka tillgången på riskkapital för svenskt näringsliv, så att dess utbyggnad och framtid långsiktigt främjas. Det innebär att vi säger nej till det av Ny demokrati föreslagna investeringsbolaget, som ju innebär att de medel som löntagarfonderna har placerat som riskkapital i ett stort antal företag skall användas för placering i andra företag eller möjligen i samma företag. Det innebär bara att man skapar en ny institution för en verksamhet som redan i dag bedrivs. Vi har i andra sammanhang redovisat hur tillgången på riskkapital kan förstärkas bl.a. genom att man ökar ramen för AP-fondernas aktieköp med 10 miljarder. Dessutom skall utvecklingsfondernas och Norrlandsfondens möjligheter att finansiera mindre och medelstora företag bevaras. Det är ett riktigt dåligt beslut som riksdagen i dag ser ut att kunna fatta. Än finns det dock möjlighet för riksdagen att som Västmanlands Läns Tidning önskade stoppa ''fondgåvan''. Men den möjligheten tycks inte vara stor, eftersom Ny demokrati kohandlat bort sina egna tidigare så bestämda åsikter i den här frågan. De käcka parollerna från valrörelsen om partiet som visste vad det ville har förändrats till partiet som velar som det vill. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 6 i finansutskottets betänkande 21.

Herr talman! Det är ett dåligt förslag till utskiftning av löntagarfonderna som regeringen har presenterat. Även de förändringar som utskottet har gjort i form av ett riskkapitalbolag är dåliga. Vänsterpartiet föreslår därför att regeringens proposition avslås, och särskilt när det gäller att löntagarfonsmedlen skall användas till ett premiegrundande allemanssparande. Om detta inte blir riksdagens mening, föreslår vi i andra hand att hälften av löntagarfonderna läggs ihop med AP-fonderna för att förstärka pensionssystemet och trygga pensionerna i framtiden. Den andra halvan föreslår vi skall användas till satsningar och utveckling av ny produktion, t.ex. i en variant av riskkapitalbolag. Regeringens förslag innebär att hela löntagarfondskapitalet skall satsas på det som man knappast kan säga leder till någon större tillväxt i samhället -- premiegrundande allemanssparande, forskning och högre utbildning -- och sedan anmäler man detta med små och medelstora företag. Vi från Vänsterpartiet och många andra har sagt att det i dag inte kan vara angeläget att införa en sparpremie, att stimulera sparandet ytterligare, när man egentligen borde stimulera den inhemska konsumtionen eller investera dessa pengar i något helt annat. En sparpremie i detta läge är en helt felaktig åtgärd och framför allt när det gäller att ta sparpremien från löntagarfondstillgångarna. Det är möjligt att lösa frågan om den högre utbildningen kan man lösa på annat sätt än direkt över budgeten och att se till att forskning och utveckling får de resurser som behövs. Frågan om den kommitté som regeringen skall tillsätta för de små och medelstora företagen har utskottet löst. Om jag förstår denna matematik rätt är löntagarfonsmedlen på drygt 20 miljarder och kanske upp mot 22 miljarder. Det som utskottet nu har fått ihop -- 6,5 miljarder till detta riskkapitalbolag som Ny demokrati har fått igenom, 10 miljarder till forskning och utbildning i någon form och 6--7 miljarder till denna sparpremie -- är en bra bit över 20 miljarder. Samtidigt lovar man att de som inte är med och skall ta del av denna sparpremie också skall få något. Men detta går alltså inte ihop. Någonstans måste man krympa om det skall var en bra utskiftning eller det som regeringen har tänkt sig. Vad man redan nu kan misstänka är att de som inte är med och inte får någon sparpremie, de som inte har råd och som hamnar utanför, får stryk. Utan tvivel har Ny demokratis inhopp i denna debatt vitaliserat debatten om hur fondmedlen skall användas, framför allt när det gäller de små och medelstora företagen. En liten anknytning till själva andemeningen i löntagarfondsdebatten finns i Ny demokratis förslag, nämligen att dessa medel skulle bidra till investeringar och produktion av varor och tjänster. Under lång tid av utskottsbehandlingen såg det ut att kunna bli ett intressant resultat, en uppgörelse om fondmedlen, som skulle kunna dra åt rätt håll, dvs, innebära att pensionssystemet stärktes och att resurser skapades till små och medelstora företag framför allt för utvecklande av nya jobb. Vad jag nu kan förstå har Ny demokrati inordnat sig i regeringsunderlaget och inte bara gjort en sämre uppgörelse beträffande fondmedlen, dvs. riskkapitalbolaget, än nödvändigt, utan även bundit upp sig för att stödja regeringens alla förslag i kompletteringspropositionen, inkl. borttagandet av schablonavdraget och ett ökat skattetryck. Eftersom jag är mycket intresserad av att de små och medelstora företagen skall ha en chans att utvecklas, skapa nya resurser och göra någonting positivt, är min fundering: Vilken är skillnaden mellan det tänkta riskkapitalbolag som skisseras i betänkandet och en bank? Vilken egentlig, kvalitativ skillnad finns där? Kommersiella villkor och strikt affärsmässighet är honnörsorden, och bolaget skall inte ägas av staten. Vilken ägare skall få det kapital som är skisserat och sedan ta de särskilda risker som är förenade med utveckling av små och medelstora företag? Jag tycker att Ny demokrati skall redovisa vad det för skillnad, eftersom man i så hög grad hänvisar till det etablerade bankväsendets brister. Vilken blir skillnaden? Bankerna satsade under 80-talet på spekulation och tog riskerna för det. För detta får bankkunderna, inkl. skattebetalarna, nu betala. Det var alltså inte produktion av varor och tjänster som framför allt stod i centrum för risktagandet. Ny demokrati brukar också berömma sig för att värna om fattigpensionärerna -- eller är det kanske bara Bert Karlsson som gör det? Ny demokrati har ju nu haft chansen att förstärka pensionssystemet och ge en grundplåt till en möjlig satsning i ett system för de pensionärer som har det sämst ställt. I stället satsar man pengarna på dem som har råd att spara, på de pensionärer som har det bäst ställt. Det är faktiskt konsekvensen av ert förslag, Bo G. Jenevall. Det är knappast någon fattigpensionär som kommer att delta i det här premiesparsystemet. Har Ny demokrati genom detta bara sett till en seger på den politiska cirkusarenan och till att man har fått regeringen till förhandlingsbordet, medan sakfrågan egentligen har fått ge vika? Jag misstänker att det är så. Löntagarfondena har i alla fall sin upprinnelse i en gigantisk debatt vid 70-talets början, då man diskuterade arbetslivets demokratisering. De centrala frågorna var hur man bäst skulle kunna skapa en motvikt till den privata kapitalkoncentration som finns i Sverige och har ökat, hur man lokalt och regionalt skulle kunna få inflytande över företagens investeringar för dem som arbetar i företagen. Tanken var att de anställda skulle kunna ta till vara den utvecklingspotential som fanns i företaget och utveckla sitt engagemang, och man skulle se till att det blev samhällsnyttiga investeringar. Det var egentligen grundtankarna i hela fonddebatten. Det fanns också andra varianter av debatten. Socialdemokraterna menade att detta skulle utgöra en del av den solidariska lönepolitiken. För Vänsterpartiet, som förde fram egna fondförslag i debatten, byggde idéerna på att de anställda skulle ha en ökad makt -- på bekostnad av kapitalägarna. Pengarna skulle tas av de medel som skulle gå till investeringar, de skulle styras den vägen, och främst skulle de gå till produktiva investeringar, där social nytta och miljömässiga hänsyn skulle stå i centrum. De här principerna är faktiskt mer aktuella nu än någonsin. Ett av de problem som vi har upplevt i ekonomin är just effekterna av den tredje vägens devalveringspolitik och av att kredit och valutaregleringen avskaffades under 80-talet. Strategiskt viktiga och nödvändiga investeringar i produktionen av varor och tjänster har fått ge vika för spekulation. Det är en orsak till de ekonomiska problem vi i dag har i Sverige. Jag är helt övertygad om, att om de anställda hade haft ett annat inflytande över företagens tillgångar, hade det skett fler investeringar av den karaktär som jag har skisserat i stället för den spekulation som förekom på 80-talet. Från borgerligt håll älskar man att skylla på socialdemokratin och den tredje vägens politik. Jag delar uppfattningen att den tredje vägens politik hade enorma brister. Men besluten om spekulation och förskingring av investeringskapital fattades av dem som utövade ägaransvaret över de uppkomna devalveringsvinsterna. Det talar man väldigt tyst om, och det tycker jag är mycket viktigt att erinra om i det här tidevarvet, när regeringen riktar in hela sin politik på att stimulera just dem som under 80-talet inte tog något ansvar för strategiska, produktiva investeringar. Samtidigt kan man konstatera att detta skedde under en tid då vi hade löntagarfonder, vilket bevisar att de var krångliga, utslätade och hade mycket litet att göra med idéerna i ursprungsdebatten. De arbetande hade väldigt litet inflytande över det hela. Löntagarfonderna motsvarade inga förväntningar, de skapade inte entusiasm hos någon, de blev egentligen en belastning för hela arbetarrörelsen. Detta visar också att man inom socialdemokratin i dag inte känner någon större saknad över fonderna. De blev ju i stället en symbol för motstånd från borgerligheten, av vilket vi bör dra vissa lärdomar. Löntagarfonder i socialdemokratisk tappning har alltså inte varit någon särskilt bra väg till ekonomisk demokrati och förnuftig produktion, utan de var alltså den återvändsgränd som vi nu ser. Men som sagt: Rudolf Meidners principer och de tankegångar som fonderna egentligen byggde på är faktiskt ännu lika viktiga. Vi för fram dessa tankegångar i vår meningsyttring. Vi menar att löntagarfondernas tillgångar är de arbetandes pengar. De är tagna ur det tillgängliga löneutrymmet, och de borde därför rättmättigt gå tillbaka till dem som har skapat dem. Ett sätt att göra detta, som jag redovisade tidigare, är att låta dem gå till pensionssystemet. Det är i gungning, och därför bör hälften av tillgångarna tillföras AP fondssystemet. Det är fullt möjligt, och det är rätt. Den andra hälften bör gå till skapandet av nya jobb, framför allt genom olika typer av riskkapitalsatsningar i små och medelstora företag. Vår meningsyttring stämmer väl överens med de principer och tankegångar som först kom från Ny demokrati. Jag är därför litet besviken över att man inte ordentligt vill utveckla den här delen av den svenska ekonomin, om man nu är intresserad av att göra det. I stället blev det en uppgörelse, i vilken jag fortfarande inte vet vilken som är skillnaden mellan bankväsendet och detta riskkapitalbolag. Detta är nämligen så kringgärdat av kommersiella regler, affärsmässighet och en sparandeform. Någonstans måste det gå ihop, och alla vi som har kontakter med små och medelstora företag vet att banken säger nej om du har en idé och vill utveckla något som innebär en stor risk. Det är inte bara en gång som jag i länsstyrelsens styrelse har sett hur bankerna behandlar sådana ansökningar. Kommer detta riskkapitalbolag att agera annorlunda? Jag tror därför att den skiss jag har lämnat i min särskilda meningsyttring är en mycket mer framgångsrik väg att använda dessa löntagarfondsmedel, och det stämmer väl överens med det huvudsyfte som en gång var tanken. Med det yrkar jag bifall till meningsyttringen.
Herr talman! Jag vill för det första passa på tillfället att vända mig speciellt till Lars-Ove Hagberg, som ju -- tyvärr, måste jag säga -- skall lämna riksdagen. Han är en god representant för sitt parti, och han har varit en mycket värdefull medlem av finansutskottet. Jag delar i mångt och mycket Lars-Ove Hagbergs synpunkter, lika väl som jag i mångt och mycket delar Socialdemokraternas syn på vad man skulle göra av de här pengarna. Jag är ibland litet påtalad för att jag vill ha en diskussion i utskottet, och jag får väl säga att jag har blivit ganska väl tillgodosedd. Jag tycker att man behöver behandla saker och ting mer i utskotten än vad man egentligen gör i dag. Jag skulle personligen gärna ha sett att man hade fått en consensus i utskottet. Jag tycker det hade varit bra med en uppdelning av dessa pengar så att en tredjedel kunde gå till forskning och utveckling, en tredjedel till vad vi tycker är intressant med riskkapitalet och en tredjedel till pensionerna. Jag tycker vi borde kunnat uppnå den situationen i utskottet, men nu var det tyvärr inte möjligt. Man kan ha vilka synpunkter som helst beträffande löntagarfondspengarna och fondens tillkomst. Personligen skulle jag gärna ha sett att dessa pengar i stället satsats i resp. företags egen verksamhet. Jag tror det skulle ha gynnat samtliga. Men nu har vi den situation vi har. Jag vill motivera litet närmare -- om talmannen godkänner att jag drar ut på tiden, eftersom jag var mycket sparsam i mitt anförande nyligen. Jag tycker man borde vara litet mera pragmatisk i synsättet på dessa pengar. Vilken åsikt man än har är det så att såväl företagen som de anställda har avstått från sin del i det hela. Det var därför som vi i vår motion utvecklade att hälften av kapitalet borde gå till vad vi har föreslagit och den andra hälften till något vi ville diskutera i utskottet. Vi hade en valsituation. Varför valde vi regeringssidan? Vi kunde ha nått ett bättre bättre resultat genom att gå tillsammans med socialdemokraterna och få ett par miljarder till. Men vi valde denna väg. Jag tror att det hade varit värdefullt om vi hade kunnat enas.
Herr talman! Bo G. Jenevall håller med Roland Sundgren, han håller med mig och så gör han upp med Lars Tobisson och de övriga i regeringspartierna. Min fråga var ganska konkret: Är det någon skillnad mellan det riskkapitalbolag som nu skisseras i utskottsbetänkandet och en bank när riskbedömningen görs vid lån till små och medelstora företag? Man har ju kommersiella intressen, strikt affärsmässighet och man skall t.o.m. spara i detta riskkapitalbolag. Min erfarenhet är att under sådana förhållanden kommer det långsiktiga risktagandet, som verkligen sker i de små och medelstora företagen där det verkligen känns, inte till stånd. Det blir som hos vilken bank som helst. Jag är ganska besviken över denna utveckling. Dessa fondmedel kunde ha använts till ett större risktagande, med vilket vi verkligen hade kunnat utveckla svenskt näringsliv. Jag har inte fått svar på den frågan. När det gäller pensionärerna och tanken att dela pengarna med dem har ändå Ny demokrati mycket envetet talat om detta med fattigpensionärerna. Här hade man chansen att visa en sak, men man gjorde upp någonting annat. När man gjorde upp om det man inte riktigt vill stå för, eftersom man håller med både socialdemokratin och mig, så svalde man därmed också regeringens hela ekonomiska politik, fast man uttryckte att man kanske var litet skeptisk. Man tyckte att man inte skulle öka skattetrycket, och man sade att schablonavdraget var besvärligt för dem som hade långt att pendla. Men nu har man köpt alltihop och inordnat sig ordentligt i regeringsunderlaget framöver vad jag förstår. Sakfrågorna har kommit vid sidan om. Men man fick Bengt Westerberg till förhandlingsbordet. Är det syftet så är alltsammans bara cirkus, och då blir jag ännu mer besviken. Vi kanske får höra av någon senare på talarlistan om någon mer kan hålla i ingången till manegen på cirkusen och berätta om det är på det här viset eller inte.

Herr talman! Denna argumentation stärker mig i uppfattningen att detta endast är någonting på ytan. Det är inget genomgripande. Det är uppvisande av ett cirkusnummer. Den signal som ges skall ges tillsammans med regeringen, menar Bo Jenevall. Men då lämnar vi sakpolitiken, som skulle vara Ny demokratis kännemärke. Ny demokrati skulle ta ställning i sak och inte ingå i något block. Jag vet inte vad socialdemokratin egentligen har tänkt sig att komma med här, men för min del hade jag kunnat tänka mig en uppgörelse som gått väldigt långt när det gällt att använda de 11 miljarderna till att verkligen utveckla möjligheterna för små och medelstora företag att börja någonting nytt. Man kunde även stärka den goda produktionen, den goda verksamhet som finns i dag. Om ett företag i dag inte är kreditvärdigt hos en bank kan det inte bli mer kreditvärdigt hos detta riskkapitalbolag, som har samma kriterier som en bank. Det förefaller mig ologiskt. Ett riskkapitalbolag måste ju kunna ta risker. Men ni har skrivit bort dessa risker ganska rejält i den här satsningen. Jag beklagar verkligen denna utveckling. Man kan säga att man värnar om fattigpensionärerna. Men man hade chansen att lägga 11 miljarder till systemet, och vi vet att det skall förändras. Kanske vi tillsammans kunde lägga tyngdpunkten hos dem som har det sämst ställt framöver. Det gäller ju inte bara fattigpensionärerna nu, utan även framledes. Men nu har Ny demokrati faktiskt gett de bäst ställda pensionärena möjlighet att få en premie. Det är en politisk skandal!

Herr talman! Socialdemokraterna har inte ställt sig utanför. Vi har naturligtvis velat diskutera en uppgörelse, speciellt som det här är ett enormt dåligt förslag. Men ingen från regeringens sida har velat tala med oss. Vi har ju visat vissa öppningar här. Det är inte så att det individuella sparandet, speciellt i en lågkonjunktur, är det effektivaste och bästa sparandet -- det var också Lars-Ove Hagberg inne på, och det har jag betonat många gånger förr. Det offentliga sparandet, det kollektiva sparandet, satsar mer långsiktigt. Vi kan peka på 60-talet då AP-fonderna byggdes upp och då enorma infrastrukturinvesteringar gjordes och investeringar i högre utbildning och forskning. Det var möjligt med hjälp av den kraftiga ökningen i just det kollektiva sparandet. Ett individuellt sparande är mer flyktigt. Individer sparar för att använda pengarna så småningom till att köpa bil, semester e.d. Vi behöver alltså båda formerna av sparande. Jag tycker att det här är en stor svaghet i regeringens syn på sparandet. Jag ser att Lars Tobisson är här. Han sade i den förra debatten att 90-talets stora stridsfråga kommer att bli huruvida sparandet skall vara offentligt eller privat. Om vi skall klara investeringarna, jobben och ekonomin behövs både kollektivt och individuellt sparande.

Herr talman! Det är intressant att höra i den här debatten att ingen längre försvarar löntagarfonderna. Möjligen försvarar Lars-Ove Hagberg en annan form av fonder, nämligen de meidnerska. Men de blev inte heller förverkligade. Lars-Ove Hagberg har rätt på en punkt. Under 80 talet blev det regional obalans i Sverige. Det går att belasta löntagarfonderna för en bidragande orsak till detta, nämligen det sätt på vilket pengarna hämtades från regionerna i landet och sedan investerades i de stora företagen med många gånger tvivelaktiga regionalpolitiska effekter. Vad är det för skillnad mellan ett riskkapitalbolag och en bank? Det här handlar inte om en traditionell bankverksamhet med inlånings och utlåningsverksamhet. Det handlar om att tillföra företagen olika typer av riskvilligt kapital. Det är inte fråga om vanligt banksparande i en traditionell bank. Här är det fråga om att använda pengarna för att stärka riskkapitalet i de små och medelstora företagen på ett sätt som bankerna i dag inte gör. Därför är den åtgärden riktig. Vidare har vi pengarna till de människor som inte är med i allemanssparandet. Där hänvisar jag till s. 12 i betänkandet om utdelning till andra än sparare i allemansfonder. Där finns svaret på Lars

Herr talman! Jag har stor förståelse för Hans Gustafssons synpunkter och jag tycker att de till mycket stor del är berättigade. Man kan då fråga sig varför jag anslöt mig till regeringspartierna och bildade majoritet i den här frågan. Min tolkning av avsevärt men i det här sammanhanget gäller det att vi anser att det är mycket viktigt att detta riskkapitalbolag kommer i gång snabbt. Vi tycker att 1992 års problem bör avgöras och få en effekt under 1992. Jag var mycket tveksam inför det här beslutet. Jag vill upprepa att jag gärna hade sett att vi kunnat uppnå enighet i utskottet i den här frågan. Det finns delade meningar beträffande sparpremien. Jag vill upplysa om det jag sade i mitt tidigare anförande. Det svenska folket får här för kanske första gången någonsin en valfrihet, nämligen att fritt välja mellan att ta en sparpremie på 1 200 kr. år 1997 eller att ta en aktie i riskkapitalbolaget med i stort sett nuvärdet av sparpremien år 1992. Det är ytterst tillfredsställande att svenskarna själva får göra valet och avgöra om de vill välja det ena eller det andra. Det tycker jag är en mycket stor demokratifråga. Sedan vill jag komplettera svaret till Lars-Ove Hagberg. Det är en väsentlig skillnad på riskkapitalbolaget i förhållande till de etablerade bankerna. Vi har nämligen -- jag säger vi, eftersom det förhoppningsvis är ett faktum -- möjlighet att från riskkapitalbolaget gå in på egenkapitalsidan i bolagen, vilket innebär att man på detta vis kan stärka företagens kreditvärdighet så att de kan gå vidare till sin bank och få de lån som behövs för att så att säga komma i mål med sin verksamhet.

Herr talman! Jag vill upprepa att jag har den största förståelse för Hans Gustafssons synpunkter. Jag tycker att de är berättigade. Jag vill också upprepa att vi från vår sida anser denna fråga vara mycket angelägen. Det är anledningen till att vi med tvekan anslöt oss till majoriteten. Vi vill utnyttja sommaruppehållet till att få detaljerna klara för att få detta bolag i drift fr.o.m. hösten. Med hänsyn till den konjunktur vi har, är det ytterst angeläget att små och medelstora företag får möjlighet att kunna utnyttja denna resurs. I övrigt har jag inte mer att tillägga.

Fru talman! Jag vill påpeka att läkemedelsindustrin, som är en ung och högteknologisk industri i vårt land, utför ett utomorentligt gott arbete. Dessutom drar den in exportinkomster till vårt land som är större än för hela vår malmexport. Jag anser att vi bör slå vakt om vår läkemedelsindustri och ställa upp för den som producerar varor till lägre priser här i Sverige än i många andra europeiska länder. Leif Bergdahl säger att han är förvånad över att socialdemokratin vill slå vakt om läkemedelsindustrin. Jag anser att det är av stor vikt att vi slår vakt om en industri som vi har en utomordentlig nytta av. Det gäller inte bara läkemedelsindustrin. Vi har alltid blivit betraktade som något slags industrifientligt parti, som det ju över huvud taget inte är fråga om. Då hade ju inte välståndet blomstrat i vårt land som det gjort över en lång tid. Det finns andra områden som vi kan titta på i detta sammanhang, men läkemedelsindustrin har varit utomordentligt receptiv. Den skall bedriva också forskning, och den kostar stora pengar. Av den korta tiden högst 20 år har den bara 8 år kvar att ta ut vinsterna under, och de skall också generera ny forskning. Vi är väldigt angelägna inom socialdemokratin om att läkemedelsföretagen skall få medel att också forska på de s.k. smala sjukdomarna, dem som bara få människor får. Det finns områden där man bara tar in ungefär 200 000 kr. om året i försäljning men där man ändå ägnar sig åt forskning för att flytta fram positionerna även för de få som får sjukdomen. Det tycker jag är en utomordentligt stor insats och hoppas att det där skall finnas goda möjligheter att fortsätta.

Fru talman! Vi i utskottet var inbjudna till läkemedelsindustrin, som vi brukar vara. Så det var ingenting exceptionellt att vi inbjöds i samband med behandlingen av denna proposition. Leif Bergdahl var inte med där. Det förekom inga skräckmålningar, utan det var en saklig och sansad information. Vi hade möjligheter att ställa frågor och ventilera framtiden för svensk läkemedelsindustri. Jag är alldeles övertygad om att de som var närvarande -- och det var många från utskottet där -- delar min uppfattning att det var en saklig information som var värdefull för utskottet.

Fru talman! Det är besparingar inom sjukförsäkringssystemet som behandlas i dagens socialförsäkringsbetänkande. Det gäller gäller egenavgifterna för läkemedel och tandvård. Ansvaret för besparingar läggs ytterst och främst på den enskilde. Det är den enskilde som skall vara stark nog att förklara för sin läkare att han eller hon nog inte har råd med den medicin som läkaren anser vara bäst. Tänk, om läkarens dispensansökan för patientens räkning inte godkänns! Dessa funderingar som motionärerna ger uttryck för har inte kommenterats i betänkandet. Eller tänk om det först på apoteket upptäcks att läkaren har föreskrivit ett läkemedel som innebär en ytterligare kostnad för patienten med 100 kr.! Om man t.ex. bor i Borgafjäll har man tolv mil till sjukstugan i Dorotea, som endast har läkare vissa veckor. Man kan fråga sig om patienten över huvud taget törs ta upp en diskussion med läkaren, eftersom det nästa gång kan vara en annan läkare från Umeå, som har kommit dit för att ha mottagning en vecka. Och törs patienten lita på att den unga flickan på apoteket verkligen förstår lika mycket som doktorn? Patienten står inför valet att antingen betala den högre summan eller också välja en annan medicin, även om han eller hon i allra högsta grad ifrågasätter dess lämplighet. Det är många förslag som ingår i denna systemförändring och som blir annorlunda när de skall förverkligas än vad det såg ut som när de var skrivbordsprodukter. I betänkandet framhålls det på många ställen att man måste bromsa kostnadsutvecklingen inom sjukförsäkringssystemet genom att skapa en kostnadsmedvetenhet hos läkare, tandläkare och patienter. Resultatet blir då att den svagaste parten, patienten, får ta hela ansvaret för en ökad medvetenhet. Patienten får ta ansvaret även för läkaren och tandläkaren, vilket är absurt. För att man skall kunna skapa kostnadsmedvetenhet hos läkaren krävs att ansvaret ligger på en nivå där läkaren är medansvarig för kostnaderna. Och för att tandläkaren skall få kostnadsansvar krävs att det införs ett nytt system som inte är prestationsinriktat såsom dagens system. Båda dessa ändringsförslag är under utredning. Så länge som det inte finns några konkreta förslag anser vi i Vänsterpartiet att det inte skall företas några förändringar som innebär att patienten skall stå för hela ansvaret. Att höja egenavgiften i tandvårdsförsäkringen skapar ju inte någon ökad kostnadsmedvetenhet hos tandläkaren. Utskottet har tagit initiativ till att göra högkostnadsskyddet lika över hela landet. Det är en princip som vi anser vara bra. Det skall kosta lika mycket, oavsett var i landet man bor. Nästa steg bör vara att indexreglera högkostnadsskyddet. Det bör vara förutsägbart för den enkilde hur mycket utgifterna för sjukvård och medicin kommer att öka. r 1991 ansåg flertalet av våra landsting att taket för högkostnadsskyddet skulle ligga på 1 200 kr. Vi i Vänsterpartiet ansåg detta vara en bra mätare på vid vilken nivå man skulle införa ett indexreglerat högkostnadsskydd. Det är också ganska klart att det därtill behövs en uppdelning av avgifterna under året, vilket även är en fråga för utredning. Med viss skepsis säger vi ja till referensprissystemet. Våra betänkligheter rör sig om hur det faktiskt blir för patienten. Finns det risk för att patienten får byta läkemedel fyra gånger per år? Kommer man att klara dispensansökningarna? Kommer detta system att medföra ökade byråkratiska kostnader? Sist, men inte minst: Kommer läkarna att kunna hålla sig à jour med de aktuella priserna? Eller kan det bli så som jag anförde i exemplet i inledningen av mitt anförande? Skall FASS hädanefter komma ut fyra gånger per år? När man börjar riva i ett system, uppstår många oförutsedda effekter. Man måste tänka sig noga för, och man måste göra noggranna utredningar, innan man vidtar förändringar. Jag känner vidare ett behov av att klargöra att vi -- till skillnad från Ny demokrati -- inte är beredda att sälja vår själ och vår uppfattning när det gäller samtal vare sig med Socialdemokraterna eller med regeringspartierna. Vi agerar alltid utifrån de politiska sakfrågorna. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion Sf39. Vi i Vänsterpartiet kommer att rösta för reservation nr Fru talman! Jag vill tillägga att man som representant för vårt parti är ensam både i utskottet och i statliga kommittéer. Jag har i dag ett viktigt sammanträde i kommittén för det allmännas skadeståndsansvar. Jag har vid ett flertal tillfällen valt bort detta arbete. Men i dag måste jag välja bort den fortsatta debatten här i kammaren. Jag ville bara meddela detta.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan under momenten 1--5 och 9-- Liselotte Wågö att behandla i ett senare anförande. I regeringens strategi att sanera landets finanser och skapa utrymme för nyinvesteringar inom industri och näringsliv krävs besparingar när det gäller de offentliga utgifterna. En lång rad svåra men nödvändiga besparingsbeslut har redan fattats och flera återstår. Syftet är dock inte enbart att spara pengar i statskassan, även om alla inser nödvändigheten av att också detta sker. Ett långt viktigare mål är givetvis att åstadkomma större effektivitet i systemet genom att konsekvent hävda arbetslinjen och öka kopplingen mellan avgifter och förmåner. Den generella välfärdspolitiken måste, för att erhålla långsiktig acceptans, upplevas som rättvis och effektiv. Detta är inte alltid fallet i dag. I stället uppfattas socialförsäkringssystemet av många som ett oöverskådligt lapptäcke med inslag av motsägelser. Arbetet bör därför inriktas på att ge den generella välfärdspolitiken en bättre struktur och inriktning för att befrämja den dynamik och tillväxt som landet så väl behöver. Ett bärande element i regeringspartiernas politik är ett ökat inslag av självrisk i försäkringssystemet, något som vi menar relativt lätt kan bäras av den del av befolkningen som inte så ofta har behov av att utnyttja socialförsäkringsförmånerna. Men för dem som ofta har sådana behov skall ett högkostnadsskydd finnas. Detta synsätt präglar också utskottets betänkande i vad avser läkemedelsförmånerna. Utskottets beredning av detta betänkande har varit omfattande och ambitiös. En utfrågning med socialutskottet har genomförts till vilken en rad olika intressenter och myndigheter inbjudits att lägga fram synpunkter. Vidare har ärendet remitterats till socialutskottet, lagutskottet och näringsutskottet. Bakom socialförsäkringsutskottets förslag i vad gäller läkemedelsförmåner står de fyra regeringspartierna och Ny demokrati, som har anslutit sig till regeringspartiernas förslag. Kontakterna med nydemokraterna har varit förtroendefulla och enligt min mening helt korrekta. Utskottets förslag skiljer sig på ett par punkter från regeringens. I propositionen föreslås bl.a. att avgiften för ett läkemedel skall vara 90 kr. samt 30 kr. för varje ytterligare läkemedel som inhandlas vid samma inköpstillfälle. Utskottet föreslår i stället att avgiften skall vara 120 kr. samt 10 kr. för varje ytterligare läkemedel. Självrisken blir härmed högre, men för dem som har större behov av läkemedel kommer kostnaderna att bli mindre, jämfört med regeringens ursprungliga förslag. Det kan noteras att huvudparten av de utskrivna recepten endast innehåller en eller ett par positioner. I dessa fall blir alltså kostnaderna för den enskilde högre än med regeringens förslag. Ofta är det då fråga om inköp som den enskilde gör någon eller ett par gånger om året. Personer med större behov av läkemedel har, som nämnts, oftast mer omfattande recept, och eftersom endast 10 kr. betalas för varje efterföljande recipe får dessa en lägre kostnad, jämfört med kostnaden enligt regeringens förslag. Utskottet har härvid tagit intryck av pensionärs och handikapporganisationernas synpunkter. Sammanlagt blir besparingarna i denna del ca 500 milj.kr., vilket är mer än vad regeringen har räknat med. 1 600 kr. Utskottet gör ett tillkännagivande, innebärande att staten inte skall bära kostnaderna för de fall där huvudmännen själva önskar lägga högkostnadsskyddet lägre än 1 600 kr. Genom en sådan ändring uppstår en besparing på ca 200 kr. per kvartal. Högkostnadsskyddets utformning är för närvarande föremål för behandling i merkostnadsutredningen. I sin strävan att begränsa läkemedelskostnaderna föreslår regeringen vidare ett införande av ett referensprissystem, innebärande att ersättningen från den allmänna försäkringen baseras på det billigaste läkemedlet, vilket är ett s.k. generika. Förutsättningen är då givetvis att ersättningsläkemedlet är likvärdigt med originalpreparatet. Besparingen blir ca 200 milj.kr. I vad gäller införandet av ett referensprissystem har farhågor framförts av bl.a. läkemedelsindustrin, precis som Doris Håvik tidigare har påpekat. Man framhåller att svenska läkemedelspriser är låga vid en internationell jämförelse, något som synes vara riktigt. Om ett system med referenspriser införs, förutser läkemedelsbranschen prissänkningar, vilket för övrigt är syftet med reformen. Prisbildningen i Sverige påverkar de svenska läkemedelsbolagens priser på motsvarande produkter vid försäljning utomlands, och därmed sjunker på sikt lönsamheten något för företagen. Inom branschen anser man att forskning och utveckling av nya läkemedel därmed skulle komma att försvåras. Om ett referensprissystem ändå införs menar läkemedelsbranschen bl.a. att en förlängd patenttid är nödvändig, att en avreglering av Apoteksbolagets distributionsmonopol genomförs och att fri prissättning på läkemedelsprodukter som inte omfattas av referensprissystemet införs. Även om läkemedelsverket inte befarar samma negativa effekter som läkemedelsbranschen förutser, har utskottet tagit dessa farhågor på stort allvar. På flera punkter tillgodoses läkemedelsbranschens önskemål. Näringsutskottet, vars yttrande i denna del väger tungt, menar visserligen att regeringsförslaget kan genomföras utan några större men för läkemedelsbranschen, men understryker samtidigt vikten av en noggrann uppföljning inte minst i vad gäller läkemedelsbolagens forskningsverksamhet. En särskild samrådsgrupp har uppenbarligen inrättats för reformens genomförande, och det är enligt utskottet naturligt att denna grupp får i uppdrag att följa frågan fortlöpande. En utvärdering bör ske inom två år. Det är mycket viktigt att denna uppföljning sker. De svenska läkemedelsföretagen är framgångsrika och betyder oerhört mycket för landet genom sin stora exportandel. Forskning och utveckling drar mycket stora belopp och därför krävs hög lönsamhet. Jag delar helt Doris Håviks synpunkter i detta sammanhang. Regeringen har också tillsatt en särskild utredningsman som skall se över bl.a. Apoteksbolagets framtida roll som ensamdistributör. Vidare kan också noteras att den nuvarande priskontrollen beträffande läkemedel avskaffas och en i princip fri prissättning införs, dock givetvis med den begränsning som det innebär att vara listad för att ingå i läkemedelsförmånen inom sjukförsäkringen. Frågan om patentförlängning har prövats i lagutskottet. Sverige kan här knappast genomföra en ensidig förlängning av patenttiderna. Inom EG förbereds nu en förordning i syfte att förlänga den effektiva patenttiden i likhet med vad som skett i USA och Japan. En sådan förordning avses också bli inarbetad i EES-avtalet. Det förutsätts att förslag om patentförlängning läggs fram av regeringen så snart omständigheterna tillåter det. Utskottet vill också understryka vikten av att läkemedelskommittéernas arbete utvecklas och stärks. I både s-motionen och Kent Carlssons motion har detta tagits upp, och utskottet föreslår ett tillkännagivande i dessa delar, bl.a. med anledning av motionerna. Om riksdagen följer utskottets förslag, blir besparingarna ca 960 milj.kr. för kommande budgetår, vilket är mer än 300 milj.kr. mer än vad regeringen har föreslagit, något som jag utgår ifrån att regeringen noterar med tacksamhet. Dessutom har förslaget i vissa delar fått en bättre utformning än i propositionen. Jag hoppas givetvis att regeringen också härvidlag är nöjd med vad riksdagen kommer att åstadkomma. Jag vill slutligen också säga att det ändå mellan alla partier i utskottet har varit konstruktiva samtal om detta betänkande. Det är visserligen inte ett enigt förslag, men skillnaderna är inte större än att känslan av samsyn ändå finns där. Det finns en hel del av intresse i socialdemokraternas motion, och utskottets betänkande innehåller ett par förslag som hämtats från denna motion. Vi noterar socialdemokraternas vilja att genomföra besparingar. Vi är dock tveksamma till att i budgetsammanhang räkna med eventuella frivilliga prisstopp som läkemedelsbranschen erbjuder i utbyte mot att slippa referensprissystemet. Även Kent Carlssons motion innehåller mycket av intresse, liksom Marianne Jönssons. Dessa motioner har också fått en i vissa delar välvillig behandling. Tack för ordet!

Fru talman! Jag har inte i något av mina inlägg talat om avarter bland läkarna, som Doris Håvik uttryckte det i sitt förrförra inlägg. Vad vi från regeringens sida har gjort är att med hjälp av den expertis som exempelvis finns på läkemedelsverket försöka bedöma om det finns möjligheter att se till att det svenska folket får de mediciner som det svenska folket behöver och om vi på något sätt kan spara pengar. Vi har då kunnat konstatera att det skulle kunna inbesparas i storleksordningen 400 Det kan sannolikt bli problem när man byter från ett system till ett annat. Men det är för riksdagen och regeringen inte någon obetydlighet att vi kan spara 400 milj.kr. om året.

Fru talman! Även vi från utskottets majoritet tycker att Kent Carlsson har skrivit en intressant motion. Det han har sagt i motionen och i tidigare sammanhang har varit av stort intresse. Vi har föreslagit ett särskilt tillkännagivande när det gäller läkemedelskommittéernas roll, bl.a. med anledning av Kent Carlssons och Socialdemokraternas motioner. Vi har där tagit fasta på de synpunkter som finns anförda i motionerna om läkemedelskommittéernas roll och om hur man skall stimulera och utvecka deras verksamhet även i den öppna vården. Vi tycker att utskottets skrivningar borde tillgodose Kent Carlssons intressen i denna fråga. Vi har även noterat vikten av att man återför information till läkarna om deras utskrivningsprofil. Det tror vi är mycket viktigt. Då får de en direkt feedback på vad de håller på med när det gäller förskrivningar. Därmed kan de också så småningom inse vikten av att ekonomisera och välja preparat som är korrekta men kanske billigare. Även där tycks vi tillgodose Kent Carlssons synpunkter. Vi har över huvud taget lagt oss vinn om att försöka sy ihop ett utskottsförslag som skulle ta hänsyn till alla olika synpunkter från olika håll. Det finns ju stor kunskap i denna fråga på många håll. Det har vi också försökt leva upp till.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt att man har lyssnat på och instämt i en del av de funderingar och förslag som jag och andra har lagt fram när det gäller att utveckla detta med informationen tillbaka till läkarna. Den är väsentlig. Det vet man bl.a. från England, att om information om förskrivningsprofilen återförs, kan man få ett förändrat beteende hos förskrivarna. Det är också bra att man tar ett initiativ och ber regeringen gå vidare med frågan. Men grundproblemet är att man i utskottet inte är beredd att gå vidare och ge läkemedelskommittéerna ytterligare makt och möjligheter att faktiskt påverka förskrivarna i öppenvården. Det handlar fortfarande om snälla rekommendationer. Det är problemet för läkemedelskommittéerna i dag när det gäller att nå läkarna i öppenvården. I slutenvården finns ett budgetansvar och direkt kostnadsansvar, som gör att man inser att rekommendationerna är värda att följa. I öppenvården finns inte detta. Där har man inte budgeteller kostnadsansvar. Det är därför viktigt att vi inte bara i välvilliga termer talar om hur viktiga läkemedelskommittéerna är och att deras roll borde utvecklas, utan att vi faktiskt är beredda att här i riksdagen också se till att de får ökad makt. På det sättet kan vi se till att de rekommendationer som läkemedelskommittéerna utfärdar även följs inom öppenvården. Det är väl att utskottet tar detta initiativ. Det hade varit ännu bättre om man hade kompletterat referensprissystemet med skrivningar till regeringen om att koppla läkemedelskommittéerna till referensprissystemet. Då hade vi fått ett mycket bättre system, som funkar. Essen om dispensförfarandet, som jag tog upp i mitt anförande. Med det godkännande av dispensförfarandet som utskottsmajoriteten gör, finns det inte en risk för att man får ett krångligt och byråkratiskt system, med många ansökningar och ett läkemedelsverk som drunknar i papper?
Fru talman! Först ytterligare ett par ord om läkemedelskommittéerna. I det tillkännagivande som jag nyss nämnde står det tydligt att regeringen bör ta ett initiativ i frågan, och skall stimulera och se till att utveckla läkemedelskommittéerna, framför allt inom den öppna vården. De finns ju ännu inte där i full utsträckning, och det är inte möjligt att i dag ge dem ett ansvar fullt ut. De finns inte överallt. Man måste först se till att de tillskapas och börjar sitt arbete och så småningom utvecklas. Därefter kanske man kan ge ett större ansvar. Vi menar att regeringen skall följa detta. Det finns en särskild samrådsgrupp som skall följa detta. Man skall på alla håll och kanter försöka se till att läkemedelskommittéerna stimuleras och utvecklas men också att förenklingar av rutinerna kan komma till stånd, så att det inte blir den byråkrati som Kent Carlsson befarar. Man har rätt att överklaga. Det är en formell rätt. Överklagandena måste behandlas på ett visst sätt. Även där hoppas vi att regeringen tillskapar rutiner och ett system som gör att det kan gå så smidigt som det någonsin är möjligt. Vi får komma tillbaka om vi märker att det inte fungerar fullt ut som man hade tänkt sig. Det är viktigt att hanteringen är enkel och att det inte är någon onödig byråkrati. Därvidlag tror jag att vi har samma utgångspunkter.

Fru talman! Jag skall, som Gustaf von Essen sade inledningsvis, i mitt anförande uppehålla mig vid de justeringar som vi nu föreslår när det gäller tandvårdsförsäkringen. 1974. Den är således 18 år gammal. Taxans giltighet är begränsad i tiden. Nuvarande taxa gäller längst till utgången av juni 1992. De förslag till förändringar som utskottet föreslår nu skall närmast ses som smärre justeringar av nuvarande taxa. Det är således inga genomgripande förändringar av försäkringen som utskottet föreslår. Där vill jag säga till Leif Bergdahl att det kanske är mycket skrik för litet ull, som han sade som klippte grisen. Ny demokrati är ju i mångt och mycket ett fenomen. I det här sammanhanget vill jag verifiera vad Leif Bergdahl sade om att vi har ett utomordentligt gott samarbete i utskottet. Men nog är Ny demokrati ett fenomen som får ökade väljarsympatier genom att man sviker vallöften. Det är i sanning en bedrift. När det gäller utspelet i den här frågan, där man går emot en sänkning av ersättningen, ser jag det som att man som vanligt plockar ut populistiska förslag, ungefär som russinen i kakan. Det är väl precis vad man gör när det gäller tandvårdsförsäkringen också. Men låt oss gå tillbaka till försäkringen. Försäkringsutgifterna för tandvård har ökat mer än beräknat på senare år. Det har alltså blivit ganska kostsamt. Samtidigt råder det enighet om att tandhälsan har blivit allt bättre för den övervägande delen av befolkningen. Det gäller inte minst våra barns och ungdomars tandhälsa. Jag delar också Doris Håviks uppfattning att det sannolikt är den organiserade barn och ungdomstandvården som har haft en stor betydelse på detta område. Att kostnaderna har ökat kan ha många orsaker. En orsak är säkert att den nuvarande tandvårdstaxan är prestationsinriktad. Fru talman!

Då kan vi förhoppningsvis få en ny modern tandvårdsförsäkring och ett nytt taxesystem som bättre motsvarar den tandhälsa och det tandvårdsbehov vi har i dag och i framtiden. Jag tror att det är oerhört viktigt. Vi har också sagt att besparingarna inte får ges en sådan utformning att nuvarande högkostnadsskydd försämras. Förslaget är, som tidigare nämnts, att man dels sänker ersättningsnivån i kostnadsintervallet 0-2 999 kr. från 40 till 30 %, dels sänker försäkringens ersättning för ädla metaller som ingår i tandtekniskt arbete med hälften av vad som nu ersätts. Det är riktigt som Doris Håvik påpekade, att det innebär 20 %. De justeringar som föreslås har inte föregåtts av något genomgripande utredningsarbete. Nu gäller det att ta tag i det som ligger framför oss och göra en modern tandvårdsförsäkring. Det är då viktigt, herr statsråd, att det inte blir småjusteringar, som har skett under årens lopp -- jag tror att den senaste justeringen gjordes 1991 -- utan att man nu tar ett rejält tag och får fram en tandvårdsförsäkring värd namnet. Jag tycker inte att vi på flera år har haft en tandvårdsförsäkring värd namnet, framför allt inte nu när ersättningsnivån är 30 %. Jag tycker att det vore värdefullt att få en försäkring med ett årligt återbäringssystem eller något liknande. Jag hoppas att man tittar på det i den utredning som skall tillsättas. Jag tror också att det är viktigt att i samband med översynen av tandvårdsförsäkringen se över även den nuvarande etableringsbegränsningen för tandläkare. Och inte nog med det. Jag tycker att man bör se på utbildningskapaciteten för tandläkare. Det finns i dag allvarliga indikationer på att vi utbildar för många tandläkare i Sverige. Framför allt tar det flera terminer i dag att utbilda en tandläkare än vad det gjorde tidigare. Det kostar alltså mer i dag att utbilda en tandläkare än vad som har varit gängse. Jag tror att det är viktigt att man vid översynen av tandvårdsförsäkringen ser till just utbildningskapaciteten. Jag har sett en siffra om att vi har tillgång till 11 000 à 12 000 tandläkare i Sverige och att behovet rör sig om någonting på 9 000. Det innebär att om man skall få en balans är det viktigt att göra någonting nu. Bromssträckan när det gäller de långa utbildningarna är ju relativt lång, och då måste det vidtas åtgärder nu för att på sikt bromsa en överetablering eller förhindra att vi utbildar till arbetslöshet.

Jag ser detta litet grand i perspektivet av att det skall finnas valfrihet för familjerna att välja sin egen tandläkare. Barn och ungdomar i familjen skall inte behöva söka sig till någon annan tandläkare än den som föräldrarna har valt för sin del. Det är också en sak som jag tycker att man skall se på i samband med utredningen. Det behöver inte på något sätt innebära att man riskerar barns och ungdomars tandhälsa. Bland de motioner som väckts med anledning av propositionen vill jag framför allt kommentera motion Sf264 av Ingbritt Irhammar och Bengt käkbensförankrade broar. Motionärerna anser att vid den översyn av tandvårdsförsäkringen som vi hoppas kommer snabbt skall inte implantatpatienter diskrimineras. Jag delar den uppfattningen. I dag råder det förhållandet att tandvårdsförsäkringen inte omfattar implantat generellt. Om försäkringen skall gå in och täcka beror litet grand på var någonstans i munnen man har luckorna. Inte ens det guldarbete som utgör ungefär hälften av kostnaderna i samband med implantat ersätts av försäkringen. Det är i dag landstingen som anslår medel eller också får den enskilde betala vården själv. Det här är naturligtvis inte bra. Personligen hade jag nog önskat att försäkringen redan nu kunnat gå in och ersätta guldarbete, men eftersom vi hade att behandla ett besparingsförslag utan någon djupare analys ansåg utskottet att det inte fanns möjlighet att i detta läge tillmötesgå motionärerna. Men det är alltså min förhoppning, herr statsråd, att man även ser över den här biten i samband med utredningen. Det är dyrbart med implantatverksamhet, men översiktliga beräkningar visar att kostnaden för guldarbete i samband med implantat rör sig om ca 10 miljoner kronor. Jag tycker därför att man i utredningen bör lägga in även detta slags arbeten. Vi har alltså valt från utskottets sida att avstyrka motionen, samtidigt som utskottet utgår ifrån att frågan tas upp i utredningen. Av det skälet och egentligen enbart av detta skäl bör motionen för närvarande inte påkalla någon åtgärd av riksdagen. Det skiljer markant -- det har flera utredningar konstaterat -- i timkostnad mellan folktandvården och privattandvården. Det finns i dag uppgifter om att en tandvårdstimme inom folktandvården kostar 1 000 kr. och att motsvarande kostnad i privat regi rör sig om ca 600 kr. Man kan också utrycka det på det sättet att vid sidan av försäkringen subventioneras den landstingskommunala tandvården via landstingsskatten med ca 400 kr. per timme. Det här är det också viktigt att titta på. Jag vill också påstå att nuvarande etableringskontroll är ett hinder för utvecklingen inom tandvården. Jag vill gärna ge ett exempel på det, ett ganska aktuellt sådant. En tandläkare i Västsverige med privatpraktik utbildar sig på egen bekostnad för att kunna erbjuda implantatverksamhet på sin klinik. Han så att säga breddar sitt sortiment. För att klara den ordinarie kundkretsen uppstår det då ett behov på kliniken att anställa ytterligare en tandläkare. Men där blir det stopp. Nuvarande lagstiftning medger nämligen bara en etablering. För att klara sin ordinarie verksamhet tvingas han att avstå från sin specialisering, nämligen implantatverksamhet. Nuvarande etableringskontroll är således ett hinder för utvecklingen av tandvården. Det är min förhoppning att man lägger fram ett förslag om att släppa etableringen fri inom tandvårdsområdet. I avvaktan på ett förslag till en ny tandvårdsförsäkring, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Doris Håviks verklighet och min verklighet överensstämmer inte riktigt. Det försök till entreprenadverksamhet inom folktandvården som Doris Håvik refererar till, närmare bestämt på Särö, är i full gång och blomstrar. Man har aldrig gått i konkurs. Man hade initialt litet bekymmer, eftersom man var van vid den typ av verksamhet som landstingen bedriver. Man trodde att man när man blev eget företag skulle ha råd med den typ av utbildning som landstingen kostar på sina tandläkare. Man var alltså inte van vid att vara eget företag och hade initialt vissa svårigheter, så att man fick minska personalen. Däremot har man inte gått i konkurs. Jag talade med de anställda senast förra veckan. Verksamheten var vid full vigör, och man ville fortsätta den. Man förhandlar för närvarande med landstinget om att få fortsätta entreprenörskapet under 1993, i avvaktan på att regeringen kommer att lägga fram ett nytt förslag till tandvårdsförsäkring och tandvårdstaxa. Jag hoppas att det här skall fungera mycket bra, och jag har medan jag var kommunalt engagerad varit en av dem som varit inblandade i denna försöksverksamhet. Det är riktigt att vi när vi var hos Tandläkarförbundet fick besked om att det var viktigt med ett helhetsperspektiv. Också jag förstår att det är viktigt att man följer barn och ungdomstandvårdens utveckling, men att det skulle vara ett skäl till att man skulle knapra in på människors frihet att välja sin tandläkare har jag svårt att förstå, Doris Håvik. Men jag vill gärna höra vad Doris Håvik säger om det.
Fru talman! Jag sade ju i min första replik att man har lagt ut barntandvård på privattandläkare. Det har stått landstingen fritt att göra det, och jag har inte hört att man har några dåliga erfarenheter av det. Jag pekade här bara på frågan om privattandläkarna är beredda att ta hela detta ansvar. Jag tror inte att Liselotte Wågö vill att man skall se bara till tandhälsan, utan att hon vill att man skall följa det goda exempel som dock finns när det gäller att se till barnens totala hälsa. Är man beredd att göra det, får vi väl se vad utredningen och remissomgången säger. När vi kommer fram till en beslutssituation vet vi bättre vad det handlar om. Jag tror att vi är besjälade av att bibehålla den goda tandhälsa som våra barn och ungdomar har. Det är i dagens läge en fröjd att på TV kunna se våra ungdomar med deras friska tänder. Det är en glädje att man har kommit så långt.